Herr talman! Herr Hagberg sade i sitt anförande att elitidrotten ödelägger idrottens idé. Han frågade även vad tennis och utförsåkning och exponeringen av dessa idrotter i t.ex. TV — han nämnde också Gunde Svan — kunde ge idrotten för behållning. Jag tror att jag kan svara på den frågan. För många pojkar och flickor innebär elitidrottsmännen en stor inspirationskälla när det gäller att själv syssla med idrott. De tränar tennis mot ladugårdsväggar och på andra ställen där det är möjligt att bedriva tennis i enklare former. De åker utförsåkning i små backar och försöker efterlikna sina idoler. De har mycket roligt, och det ger dem avkoppling och en inriktning mot en fysisk fostran, som de har nytta av senare i livet. Det är fel att säga att det för oss som tycker att tävlingsidrotten har ett berättigande bara handlar om att sko sig och att vara bäst. Påståendet att tävlingsidrotten inte skulle befordra kamratskap är också fel. Jag önskar att herr Hagberg fick träffa kamraterna i det svenska landslaget i utförsåkning och erfara den starka känsla av gemenskap som där finns och den glädje som man delar när någon av kamraterna har framgång. Jag tror att den delade glädjen och gemenskapen finns på alla nivåer inom idrotten, vare sig det rör sig om elitidrotten, breddidrotten eller den stora motionsidrotten. Det är idrottens verkliga behållning.
Herr talman! Eftersom även jag är en vän av tävlingsidrott vill jag säga att det inte är elitidrottärna som jag har kastat mig över, utan dem som exponerar elitidrotten. Jag nämnde inte Gunde Svan, men eftersom både Rune Ångström och jag läser idrottskrönikor vet vi vad det handlar om. I denna kommersiella cirkus säger idrottsskribenter till Gunde Svan: Sponsorerna tjänar så mycket på dig så det kan du också göra. En sådan förebild är illavarslande för hela den fortsatta idrottsverksamheten. Hela denna karusell bestämmer vad som skall synas i massmedia. Den har en sådan betydelse att den kan slå undan andra kulturinslag, som i dag flyttas hur som helst. Idrotten har en oerhörd tyngd genom sitt mycket stora kommersiella värde. Ungdomarna åker inte bara utför litet grand, och de slår inte bara tennisbollar mot ladugårdsväggar. De växer upp och tar del av hela den industri som finns kring tennis, utförsåkning och alla andra idrotter. Det är inte för intet som kända landslagsledare varnar för utvecklingen inom tävlingsoch ungdomsidrotten, som de tycker har fått alltför starka inslag av kommersiella krafter. Därmed har också tävlingsmomenten för ungdomar ökat på ett helt felaktigt sätt. Det borde vara någonting att tänka på också för Rune Ångström. Tävlingsidrotten har goda sidor — t.ex. att den stimulerar till breddidrott — men också många negativa sidor. Det är dem som vi vänder oss emot.
Herr talman! Jag vill bara kort säga till Lars-Ove Hagberg att det är klart att det förekommer överdrifter inom idrotten. Men jag räknar inte till överdrifterna att en del av våra ungdomar når den höga idrottsliga nivån att de kan verka som förebilder för andra ungdomar, som sedan stannar på ett lägre plan. Den stimulans och inspiration som dessa s.k. stjärnor utgör för ungdomen är viktig att ta till vara i det idrottsliga sammanhanget. Ledare och funktionärer inom idrottsrörelsen har uppgiften att se till att idrotten hålls inom rimliga gränser och lever upp till det ideal som idrottsrörelsen har gjort till sitt, dvs. att ge motion och friskvård, gemenskap och kamratskap. Det är idrottens innersta idé, och den tycker jag att den svenska idrottsrörelsen mycket väl lever upp till.
Herr talman! Naturligtvis skall elitidrotten stimulera till breddidrott och utövarna av elitidrott vara förebilder. Men det är just förebilderna som är det negativa i dagens läge. Det skall vara inom rimliga gränser, säger Rune Ångström. Det är precis vad vi motionärer tycker. Men de kommersiella krafterna har överträtt dessa gränser för länge sedan. Därför måste någonting göras, och vi här i Sveriges riksdag som delar ut anslag måste sätta upp ett varningens finger och säga åt Riksidrottsförbundet: Ta er i akt, sanera de förhållanden som råder med kraft, annars vet vi inte alls var vi hamnar i fortsättningen! De idrottande själva vill kanske inte bidra till den negativa bilden, utan det är svansen av sponsorer och andra krafter som skapar den negativa bilden av elitidrotten. Den måste vi ta bort. I annat fall kommer utvecklingen att bli sådan att hela rörelsen domineras av ekonomiska intressen. Det är väl känt, så det måste väl Rune Ångström veta, att klubbar och enskilda i dag är helt beroende av vilka sponsorer de kan få fram för att över huvud taget kunna utöva idrott. Vi vet också att i det läget kan både barn och ungdom komma i kläm då det gäller motionsidrott och annan verksamhet.

Herr talman! Årets budgetproposition innehåller för idrottens del en mycket kraftig uppräkning av anslaget med över 26 miljoner. Skälet till denna ökning är de viktiga uppgifter idrottsrörelsen har i vårt samhälle. Idrottsrörelsen engagerar stora grupper av människor i alla åldrar, och särskilt betydelsefull är dess förmåga att aktivera stora ungdomsgrupper. Idrott, motion och rekreation har stor betydelse för friskvårdsarbetet, och det ligger ett särskilt värde i idrottens karaktär av folkrörelse. I budgetpropositionen sägs därför att det bör ges möjlighet till fortsatta insatser för att aktivera fler människor i olika former av idrott. Speciellt nämns åtgärder för att engagera fler kvinnor, handikappade och invandrare. Dessa grupper har hittills varit underrepresenterade inom idrotten. Behovet av en ökad ledarutbildning påtalas, liksom ytterligare åtgärder för att stimulera ungdomarnas idrottsutövande. Denna inriktning står i överensstämmelse med idrottsrörelsens egna mål, senast formulerade i idéprogrammet Idrott 80. Det mål som formuleras i programmet är att två miljoner svenskar som idrottade 1980 skall bli tre miljoner 1990. Det är ett djärvt mål. Förutsättningen för att det skall uppnås är att idrotten behåller sin karaktär av folkrörelse. Gruppen av idrottsutövare på elitnivå blir inte särskilt mycket större — det är de stora grupperna av deltagare på klubbnivå, motionsidrott och liknande som kan ge tillskottet. För att nå målet har Riksidrottsförbundet utarbetat handlingsprogram för kvinnoidrott, handikappidrott och aktiviteter för invandrare liksom handlingsprogram för att öka ungdomsidrotten, där man speciellt har inriktat sig på att behålla fler ungdomar aktiva när de kommer högre upp i tonåren. Korpen har ytterligare ökat sin stora verksamhet. Joggning, ”gympa”, Friskis & Svettis samt pensionärsgymnastik är andra aktiviteter som ökar. Några säkra uppskattningar av hur långt man kommit mot målet finns inte i dag, men en säker gissning är att antalet utövare har ökat en bit över de 2 miljoner som fanns 1980. Ledarutbildningen är en annan förutsättning för att man skall lyckas. Även på det området görs omfattande insatser. Den stora omfattning som breddoch motionsidrotten har och den målmedvetna satsning som görs på dessa områden glöms ofta bort i diskussionen om idrotten som folkrörelse. Det är synd, för — elitidrotten i all ära — det är den omfattande bredden, de små klubbarna och de många människornas lust till fysisk aktivitet som är idrottens nerv och som ger den dess stora berättigande i samhällslivet. riktlinjer som dras upp i motionen. Det kravet har förts fram åtskilliga gånger från vpk:s sida. Debatten är inte ny. Den har inte minst uppmärksammats av idrottsrörelsen själv. Naturligtvis finns det skäl för både samhället och idrottsrörelsen att vara uppmärksamma på utvecklingen av de kommersiella företag vars verksamhet huvudsakligen består i att vara mellanhänder och förmedlare av tjänster och pengar mellan näringsliv och organisationer. Det är angeläget att näringslivets stöd i mesta möjliga mån kommer idrotten till godo. Men stödet måste utformas så att idrotten bevarar sin ställning som en fri och självständig folkrörelse. En inte önskvärd utveckling kan motverkas genom att Riksidrottsförbundet aktivt engagerar sig i hur de ekonomiska förbindelserna mellan idrotten och näringslivet utvecklas. Så sker också. Förutom de ställningstaganden som gjordes i samband med Idrott 80 har Riksidrottsförbundet i oktober 1983 beslutat utarbeta riktlinjer för samverkan mellan idrottsrörelsen och näringslivet. I kammardebatten om idrotten förra året betonade vi från utskottsmajoritetens sida den självständiga ställning som idrottsrörelsen har. Det finns anledning att än en gång poängtera detta förhållande. Det är givet att idrottsrörelsen själv måste fatta de avgörande besluten i dessa frågor. En grundläggande värdering, som den uttalats av idrottsrörelsen, är att ekonomiskt stöd från näringslivet inte får innebära att idrottsorganisationerna uppger sitt ansvar när det gäller att ensamma styra idrottsverksamheten. I samma motion önskar vpk en snabbutredning om användningen av tipsmedlen inom idrotten. Syftet är att tipsmedlen — efter avdrag för vinster och omkostnader — på sikt skall gå till idrotten. Utskottet avstyrker förslaget. Skälet är enkelt. Det har från idrottsrörelsen inte uttalats några önskemål i den riktning som motionärerna föreslår. Det finns också anledning att påpeka att tipsmedlen liksom inkomsterna från andra liknande verksamheter — trav, lotto och penninglotteri, för att ta några exempel — går in i statskassan. Anslag till folkrörelserna fördelas på grundval av äskanden och krav efter en prövning av sakinnehållet och med hänsyn till de resurser som samhället förfogar över. Att specialdestinera vissa pengar till ett bestämt ändamål är en metodik som vi har försökt att undvika. Herr talman! Jag yrkar avslag på de yrkanden som framförts i motion 1652. I reservation nr 3 förordar företrädare för folkpartiet och moderaterna att främjandeorganisationernas anknytning till Riksidrottsförbundet vad gäller bidragsgivning upphör. Rune Ångström sade att det är Riksidrottsförbundet som svarar för fördelningen av bidragen. Det är på det sättet att Riksidrottsförbundet lämnar ett förslag till fördelning, men regeringen gör fördelningen i regleringsbrevet. Skälet för den förändring som reservanterna önskar är bl.a. att det finns risk för att en viss konkurrens kan uppstå mellan idrotten och andra former för friluftsliv och friskvård. Ironiskt nog är ett av skälen för den nuvarande ordningen av liknande karaktär. Beröringspunkterna mellan flertalet av de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna och en del av specialförbunden är så många att det finns klara fördelar med nuvarande regler. Exempel på sådana beröringspunkter finns inom ridsporten, inom cykling och skidåkning, och Korporationsidrottsförbundet har många aktiviteter med anknytning till främjandeorganisationerna. Från utskottets sida har man vid tidigare tillfällen pekat på den roll som regeringens representanter i Riksidrottsförbundets styrelse har. En av deras huvudsakliga uppgifter är att bevaka främjandeorganisationernas intressen. Enligt vad jag inhämtat har det varit sed att styrelsen vid bidragsfördelningen tagit hänsyn till de bedömningar som regeringens ombud gjort beträffande anslagen. Utskottet anser för sin del att det mesta talar för ett bevarande av den nuvarande ordningen. Jag yrkar därför avslag även på reservation 3.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
Herr talman! Anders Nilsson yrkar avslag på reservation nr 3, där vi framför önskemål om en annan ordning då det gäller hanteringen av anslagen. Jag måste fråga Anders Nilsson: Kan det vara riktigt att från idrottsrörelsen fristående organisationer skall falla under den domvärjo som Riksidrottsförbundet utgör i det här fallet? Jag tillhör själv Riksidrottsförbundet och den aktiva idrottsrörelsen, men jag kan inte finna något som helst skäl att vi i idrottsrörelsen skall sitta och granska dessa fristående organisationers anslag och ge förslag till regeringen i det fallet. Det är trots allt så att vi konkurrerar om samma pengar, och då bör naturligtvis andra instanser sköta om den granskningen. Detta har två statliga utredningar konstaterat i sina betänkanden. Även riksdagens revisorers yttrande om detta har gått i samma riktning. Jag tycker att det är dags att denna frigörelse, som också måste gagna riksidrottens idévärld, snarast möjligt kommer till stånd. Låt dessa organisationer lämna in sina anslagsyrkanden och få dem bedömda av neutrala parter.
Herr talman! Anders Nilsson och jag kanske inte i grunden har så skilda uppfattningar om hur idrott skall bedrivas och om vad vi bör se till inte skall finnas inom idrotten. Vi vill nog satsa på breddidrotten och se elitidrotten som en stimulerande faktor i det hela. Men litet fundersam kan man naturligtvis bli över utskottets ställningstagande. Utskottet förlitar sig tydligen helt på nuvarande situation. Den verklighet vi lever i i dag är den, att det redan gått så långt att det finns grovt felaktiga inslag i idrotten. Anders Nilsson tror att idrottsrörelsen själv kan hävda sin frihet och självständighet mot dessa krafter utan några nämnvärt ökade ekonomiska anslag. Men just den ekonomiska faktorn utanför idrotten och dess möjligheter att föra in massor med kapital i idrotten gör ju att de kommersiella intressena blir mycket starka. I längden kanske inte ens idrottsrörelsen i sin helhet kan stå emot, och då kommer den att försvinna som en demokratisk folkrörelse. Det är den faran man ser komma allt närmare när man noterar vilka intressen det är som finns med i bilden. Det är inte något nytt påfund att tipsmedlen skall gå till idrotten. Den tanken hade man redan för 30-40 år sedan. Den tanken borde ha fullföljts redan under den första efterkrigstiden. Om tipsmedlen redan då hade börjat tillföras idrotten, kunde detta ha blivit en faktor som skulle ha motverkat de kommersiella intressena. Men det är framför allt viktigt att idrottsrörelsen själv på alla sätt motverkar dessa intressen och begär hjälp i de strävandena. Bara det förhållandet att man inte har begärt hjälp inger mig oro för att det kanske inte är så bra ställt inom idrottsrörelsen.
Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att en av skillnaderna mellan vpk:s och vår syn är att vi har en mycket stor tilltro till idrottsrörelsens förmåga att som folkrörelse klara de här problemen. Ett led i arbetet härför är att Riksidrottsförbundet nu har beslutat om en översynsutredning, där en av målsättningarna är att skärpa folkrörelseprofilen samt öka folkrörelseinflytandet och demokratin. På grundval av den målsättningen avser man att lägga fram förslag om organisatoriska och vissa andra förändringar som syftar till effektivitet i arbetet. Idrottsrörelsen är alltså medveten om de problem som finns och tar de initiativ som den bedömer vara nödvändiga med hänsyn till förhållandena. Vad gäller samhällets stöd till idrotten vill jag säga att detta inte enbart består av det stöd som vi diskuterar här i dag och som uppgår till knappt 200 milj.kr. Det består till mycket stor del också av stöd som den får via kommunerna, både till verksamhet och till investeringar. Primärkommunernas totala utgifter för fritidssektorn beräknas vara ungefär 3 miljarder kronor, och en stor del av detta går till idrotten. Därtill kommer landstingens bidrag. Man kan utan vidare konstatera att idrottsrörelsen, försiktigt sagt, i jämförelse med andra folkrörelser icke är missgynnad. Till Rune Ångström vill jag säga att jag i mitt anförande pekade på de starka beröringspunkter som i vissa fall finns mellan främjandeorganisationerna och specialförbunden och att det bör vara vettigt att ha en någorlunda samordnad bidragsgivning. De olika verksamheter det gäller tangerar varandra på många sätt.
Herr talman! Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och vpk skulle alltså vara att utskottsmajoriteten hyser tilltro till idrottsrörelsen och välkomnar den översynsutredning som denna nu tillsatt bl.a. för att hävda sitt demokratiska sinnelag. Det är bra att den gör detta, men vad jag befarar är att idrottsrörelsen själv underskattar betydelsen av de yttre ekonomiska faktorer som den påverkas av. Därför tycker jag att samhället har ett ansvar för att se till att idrotten tillförs medel som motverkar de kommersiella inslagen. Det borde vi egentligen vara överens om. Av dagens utveckling framgår helt klart att idrottsrörelsen har en mycket stor uppgift i att sanera den situation som redan uppkommit och som karakteriseras av de kommersiella krafternas intåg.
Herr talman! Jag vill bemöta den senaste repliken med att säga att om vpk:s företrädare anser att idrottsrörelsen underskattar de kommersiella krafternas inverkan, tror jag å min sida att vpk är helt fixerat vid dessa krafters styrka och totalt undervärderar idrottsrörelsens förmåga att stå emot dem. För de flesta idrottsutövare är de villkor som präglar elitverksamheten inget som har med deras vardag att göra. De idrottar oftast under enkla förhållanden och utövar sin idrott därför att det är ett nöje för dem, därför att det ger samvaro och kamratskap och kanske därför att det är hälsosamt. Det är den idrottsverksamheten som vi skall slå vakt om. Jag tror att denna utövarnas djupa upplevelse av idrotten som fysisk aktivitet och friluftsverksamhet gör att vi kan ha full tilltro till idrottsrörelsens förmåga att hävda sig gentemot de kommersiella krafterna.

Herr talman! Jag vill ytterligare understryka det positiva i budgetpropositionen vad gäller anslaget till idrottsrörelsen. Regeringen har — som de andra talarna har berört — föreslagit en stor ökning av anslaget till idrottsrörelsen, vilket utskottet givetvis tillstyrker, och det är idrottsrörelsen väl värd. Idrottsrörelsen är en stor och aktiv folkrörelse. Den engagerar många människor ur alla samhällsgrupper och har därmed en bredd på sin verksamhet som är värd att ta efter av många andra. Visst finns det negativa inslag, som vi har debatterat här tidigare. Men idrottsrörelsen tar själv på sig ett ganska stort ansvar för att motarbeta dessa inslag. Det samhällsarbete som består i att engagera bl.a. barn och ungdomarien meningsfull fritidssysselsättning och propagandan för ett sunt och friskt leverne gör idrottsrörelsen till en viktig och vital del av vårt samhälle. Därför har också regeringen kunnat öka anslaget, och det får ses som ett uttryck för den vikt socialdemokratin fäster vid just idrottsrörelsen. I propositionen stryks också under att särskilda insatser bör göras för att få medi dag underrepresenterade grupper som kvinnor, invandrare, handikappade och ungdomar i framför allt tonåren. Vad gäller kvinnoidrotten, som också berörs i en moderatmotion, vill utskottet understryka vikten av att få med fler kvinnor, både som ledare och som idrottsutövare. Inom Riksidrottsförbundet och dess specialförbund bedrivs i dag ett stort arbete för att få med fler kvinnor. Under 1983 antogs bl.a. fyra rapporter om detta, vilka moderatmotionen är en duktigt gjord sammanfattning av. För i år anslås 800 000 kr. till extra insatser för kvinnoidrotten, förutom det ordinarie arbete som bedrivs inom specialförbunden. Jag, som ett av regeringens ombud, ser det som en viktig arbetsuppgift att bevaka just denna del av idrottsrörelsen. En annan viktig arbetsuppgift är att bevaka de utanförstående organisationernas intressen. Detta är också rätt väg att bedriva arbetet på, nämligen inom idrottsrörelsen. Det bör inte vara på det sättet som sägs i moderatmotionen, att regeringen skulle uttala hur man skulle gå till väga. Vi har stor tilltro till idrottsrörelsens eget intresse av att nå ut till fler tjejer, och vi vill också stödja det arbetet. Det stödet handlar om attityder, men det handlar också om resurser. Det är lätt för moderaterna att skriva vackra tankar i en motion. Att sedan i andra änden föreslå en kraftig minskning av t.ex. aktivitetsstödet till ungdomsorganisationerna — vilket skulle drabba idrottsrörelsen och därmed dess strävan att nå fler unga tjejer — det är att tala med kluven tunga. Herr talman! Det har redan hänt mycket positivt på tjejsidan. Kvinnofotbollen är t.ex. i dag vår näst största bollsport i hela landet. Det är bara den manliga fotbollen som har fler utövare. Fler unga tjejer blir också aktiva i dag, och nu gäller det för idrottsrörelsen att få behålla dem som aktiva och att nå ännu fler. Då behövs resurser både lokalt och centralt, liksom en vilja att satsa på detta. Den viljan har idrottsrörelsen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till kulturutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1983/84:18, som nu är uppe för beslut i kammaren, behandlas anslagsfrågorna beträffande grundskolan. Jag vill i mitt inlägg kommentera de reservationer som vi moderater har fogat till betänkandet utom vad gäller reservation 14, som Gunnar Hökmark senare tar upp. I vår partimotion till årets riksdag om skolpolitiken framhåller vi att det för högstadieeleverna är nödvändigt med en större differentiering av tillvalen och också en ökad andel tid för tillval. Elever är olika, har olika intresseinriktningar och skall i skolan ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Därför är det beklagligt att utskottsmajoriteten inte går med på vårt förslag att genomföra det beslut som riksdagen tidigare har fattat om att utöka timantalet i basresurserna i årskurs 9 med 4 veckotimmar fr.o.m. nästa läsår för att stärka tillvalet. Utskottsmajoriteten följer i stället föredragandens förslag i budgetpropositionen att inte genomföra utökningen. Vi yrkar i vår reservation 4 en höjning av grundskoleanslaget med 28,9 milj.kr. för att eleverna skall få större möjligheter till ytterligare tillval i årskurs 9. Jag yrkar bifall till reservation 4. I reservation 5 tar vi upp kostnaderna för de fria aktiviteterna under den samlade skoldagen. Det är värt att notera att den dåvarande regeringen klart uttalade i kompletteringspropositionen 1980/81:150, bil. 2, att ett genomförande av den samlade skoldagen skulle ske under förutsättning att det totalt inte innebar någon utökad resursanvändning. Det måste få ankomma på kommunerna att avgöra hur man ser på betydelsen av en samlad skoldag. Anser man i en kommun att de fria aktiviteterna under en samlad skoldag är värdefulla, bör kostnaderna för dem, vad avser det statliga stödet, täckas inom ramen för förstärkningsresursen. Vi föreslår i enlighet med våra tidigare ställningstaganden att det statliga bidraget till samlad skoldag avvecklas. Jag yrkar bifall till reservation 5. Herr talman! Hemspråksreformen har nu varit i kraft i sex år i grundoch gymnasieskolan. Erfarenheterna visar att det behövs en rationellare organisation av hemspråksundervisningen. Det är viktigt att undervisningen ger resultat i proportion till de resurser som satsas. Hemspråksundervisningen skall ge eleverna en språklig identitet, som är nödvändig för barnens begreppsbildning och abstrakta tänkande. Vi moderater anser att insatserna bör koncentreras till de lägre åldrarna, till hemspråksträningen i förskolan och hemspråksundervisningen på lågoch mellanstadiet. Självfallet bör resurser för nytillkommande invandrarelever på de högre stadierna finnas kvar för stödundervisning i svenska och för studiehandledning i hemspråk. Den främsta utgångspunkten för rätten till hemspråksundervisning och hemspråksträning måste vara regeln att hemspråket skall vara det språk som regelbundet talas i hemmet. I debatten om hemspråksundervisningen tenderar man ofta att glömma bort barnens föräldrar. De måste betraktas som barnens viktigaste hemspråkslärare. Det borde också vara möjligt för invandrarorganisationerna att ta över delar av hemspråksundervisningen. Ett ökat stöd till fristående skolor skulle dessutom innebära större möjligheter för minoriteter —t.ex. finska invandrare — att bedriva undervisning på det egna modersmålet. Med en förändring i dessa riktningar borde hemspråksundervisningen kunna organiseras rationellare med bättre resultat och en besparing på 85 milj.kr. åstadkommas under nästa budgetår. Utskottet avvisar de förslag till reformer som vi har förordat i våra motioner 1983/84:2016 och 2097 med hänvisning till den fortsatta beredningen av språkoch kulturarvsutredningens förslag. Vi reserverar oss mot detta, och jag yrkar bifall till reservation 11. I vår reservation nr 16 yrkar vi avslag på propositionens förslag om ytterligare medel till lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet. Vi anför i vår motion 2097 att det är andra åtgärder än ytterligare bidrag som behövs för att lösa lågstadieproblemen. Huvudfrågan är inte resurser utan hur verksamheten skall organiseras i förskola och skola för att barnens utveckling skall stimuleras på bästa sätt under den period av deras liv då viljan och förmågan till medveten inlärning och imitation är som störst. Jag yrkar bifall till reservation 16. Herr talman! SÅS-anslaget — dvs. anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet — var tänkt som ett speciellt anslag att fördelas av länsskolnämnderna till särskilda insatser i skolor och klasser som var i behov av sådana. Efter hand har nya komponenter i reglerna för resurstilldelning ur detta anslag tillkommit. Föredragande statsråd säger själv i årets budgetproposition att det finns ”risk för att fördelningen blir så komplicerad att anslaget förlorar i överskådlighet”. En översyn av reglerna för fördelningen aviseras också. Enligt vår mening är det osäkert om en sådan regelöversyn kan leda till att den ursprungliga avsikten med anslaget kan uppnås. Anslaget har uppenbarligen av länsskolnämnderna fördelats tämligen jämnt mellan kommunerna och även inom kommunerna. Risken är stor att resultatet av en regelförändring blir en än mer godtycklig fördelning av anslaget. Vi föreslår i vår motion 2097 att SÅS-anslaget upphör fr.o.m. nästa budgetår och ersätts av två nya, specialdestinerade anslag, dels ett om 100 milj.kr. till Bidrag till handikappade elever med särskilda behov inom skolväsendet, dels ett anslag, Extra bidrag till studieoch yrkesorientering, om 5,2 milj.kr. Vidare anser vi att 45,5 milj.kr. skall tillföras förstärkningsresursen under grundskoleanslaget. Utskottets majoritet avstyrker våra förslag med motiveringen att riksdageninte bör föregripa översynen av anslaget. Vi reserverar oss mot detta, och jag yrkar bifall till reservationerna 18 och 19. Regeringen presenterar i budgetpropositionen förslag i syfte att stärka svenskämnets ställning i grundskolan. Förslagen är välkomna, men vi moderater anser dem otillräckliga. Det behövs ett samlat åtgärdspaket för att ge svenskämnet det innehåll och den kvalitet som behövs. Det är viktigt att eleverna redan i lågstadiet ges en god språklig grund att bygga vidare på. Kompletterande undervisning skall ges de elever som har svårigheter. Svenskämnet har — särskilt på högstadiet — blivit något som kan karakteriseras som en restpost. Dit har förts många av de nya moment och kunskapsområden som skolan har blivit ålagd att ansvara för. Så har t.ex. grunden för all språkinlärning — grammatiken —- kommit att bli ett av ca femtiotalet moment inom ämnet som skall behandlas på högstadiet. En koncentration av stoffmängden inom svenskämnet är nödvändig. Grammatikoch litteraturstudier måste få högre prioritet. Inte minst är det viktigt att eleverna får studera och uppleva svensk litteratur, bl.a. för att hålla vårt kulturarv levande. På köpet förbättras också elevernas kunskaper om svensk historia och svenska levnadsförhållanden, och deras språkkänsla och stilistiska förmåga stärks. Utöver de åtgärder som vi föreslår i vår motion och i reservation 23 måste svenskämnet få ett utökat timtal. Jag yrkar bifall till reservation 23. Slutligen, herr talman, några kommentarer till reservation 24. Där framför vi vår syn på utformningen av reglerna för tillvalskurserna. I dessa regler sägs att tillvalsämnen skall utformas så, att de kan förväntas få en könsmässigt jämn rekrytering. Detta har tydligen lett till att tillvalskurser i vissa fall helt enkelt inte anordnats, därför att de lockat endera könet mest. En regel som kan ges en så snäv tolkning är ingen bra regel, och därför bör den avskaffas. Den är inte heller nödvändig, eftersom jämställdhetsarbetet skall genomsyra skolans hela verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 24.

Herr talman! Till det här betänkandet har fogats en lång rad reservationer, men jag kommer i huvudsak att uppehålla mig vid frågorna om ett förändrat statsbidragssystem och konsekvenserna av detta samt grundskolans vikarier.

Främst var det naturligtvis regeringspartiet som stod för angreppen, men man var ivrigt påhejad av såväl folkpartisterna som moderaterna. Vi har återkommit med vårt förslag nu i samband med budgetpropositio nen. Och där, i budgetpropositionen, kan man bl.a. läsa följande: ”Regeringen har ——-—- uppdragit åt SÖ att se över statsbidragssystemet för grundskolan. Utgångspunkten skall därvid vara att undersöka om det är möjligt att hitta ett system som innebär ytterligare förenklingar och schabloniseringar. ——- En ytterligare utgångspunkt för SÖ är att också ett mer schabloniserat system så långt det är möjligt skall ta hänsyn till den faktiska skolstrukturen i en kommun.” Nu är förslaget inte längre så föraktligt, ty nu är det fäst på pränt i regeringens egen proposition. Naturligtvis är vi inte ledsna för att regeringen tar intryck av våra förslag och låter dem återkomma som sina egna, ty det börjar faktiskt bli en ganska trevlig vana. Däremot vore det kanske välbetänkt att vara något mer försiktig med kritiken i det första skedet — innan man vet om man skall göra förslagen till sina egna. Vi har kompletterat vårt förslag med ett krav på en garantiregel för små skolenheter. Nyttan och nödvändigheten av att kunna bevara de små skolenheterna är väl vid det här laget oomtvistade, men det nuvarande statsbidragssystemet har dess värre den effekten att små skolenheter slås ut, nära nog automatiskt. I avvaktan på ett nytt statsbidragssystem behövs det alltså en sådan garantiregel som gör det möjligt för länsskolnämnderna att göra undantag från det strikta basresurstänkandet, när skolenheten har en sådan betydelse för orten eller den omgivande bygden, att en nedläggning innebär en allvarlig försämring av samhällsservicen. En övergång till ett mer schabloniserat statsbidrag ger onekligen vissa möjligheter till besparingar genom lägre transfereringar från staten till kommunerna. För centern är detta en tänkbar möjlighet endast under den givna förutsättningen att en betydande del av besparingen förs över till det kommunala skatteutjämningssystemet för att säkerställa tillräckliga resurser i de ekonomiskt svagare kommunerna. Detta är ett ovillkorligt rättvisekrav. Därför har vi i vår motion föreslagit att det fortsatta beredningsarbetet skall ske i nära samverkan med den kommitté som har till uppgift att se över den kommunala skatteutjämningen. Ett nytt statsbidragssystem måste därutöver fylla två krav, som inte tillgodoses i det nuvarande. Någon måste få ett totalansvar för skolans ekonomi. I dag bollas det ansvaret fram och åter mellan staten och kommunerna — det kommer vi att märka i den följande debatten om vikariekostnaderna. Dessutom måste planeringsperioderna bli längre. I dag sker fördelningen av resurser vid olika tillfällen och alldeles för kort tid före skolstarten. Kommunerna måste få besked om hela resurstillgången i ett mycket tidigare skede och ges möjligheter att överblicka fleråriga planeringsperioder. Då kan vi undvika en del av ryckigheten i skolans planering och på det sättet också bidra till att ge skolan bättre arbetsro. Låt mig så gå över till frågan om skolans vikarier och då inledningsvis slå fast några grundläggande fakta. Vi har skolplikt i det här landet, vilket innebär att eleverna har skyldighet att infinna sig i skolan. I konsekvensens namn bör de då också ha rätt att kräva undervisning under tiden de är där och inte enbart tillsyn. Vi har också varit överens om att läsåret skall omfatta minst 178 dagar och att undervisningen endast får inställas vid ett begränsat antal tillfällen, som är noga reglerade i skolförordningen. I övrigt skall det bedrivas undervisning. Redan i höstas, när vi debatterade den här frågan första gången, i samband med besparingspropositionen, hade jag anledning att uttrycka förvåning över att moderaterna och folkpartiet så aningslöst kunde ställa upp för detta miserabla besparingsförslag, som i allra högsta grad går ut över skolans kvalitet. Hur kan moderata samlingspartiet, som i alla möjliga och omöjliga sammanhang talar om vikten av kvalitet i undervisningen, acceptera att undervisning byts ut mot tillsyn? Hur kan folkpartiet, som i detta betänkande pläderar för att byta ut skolans fria aktiviteter mot timplanebunden verksamhet, acceptera att undervisning — som i allra högsta grad är timplanebunden — byts ut mot tillsyn av ”annan personal”? Än mer förvånad blir man då man läser utskottsmajoritetens motiveringar för besparingen på vikarieanslaget och för att avslå centermotionen. Hela det stycket i betänkandet byttes f. ö. ut just vid justeringstillfället, så det kanske förhåller sig så att inte alla som nu ingår i utskottsmajoriteten har fullt klart för sig hela innebörden i det man beslutade. Men än finns chansen att tänka om, och jag skall därför granska de olika argumenten vart för sig. Det första argumentet bygger på principen om arbetsenheter och arbetslag och förutsätter att lärarna inom arbetsenheten tar på sig ett gemensamt ansvar även för den klass där läraren är borta. Det låter ju bra, men det innebär i praktiken att inte bara en klass blir lidande därför att det saknas vikarier, utan också de övriga klasserna i arbetsenheten — om det nu finns arbetsenheter och arbetslag över huvud taget. Det gör det ju inte vid alla skolor, av olika skäl; dels därför att man inte vill arbeta på det sättet, dels därför att skolenheten är så liten att det inte är möjligt eller nödvändigt att organisera arbetet så. Vad tycker Birgitta Rydle om det argumentet? — så många gånger som hon stått här i kammaren och talat för lärarnas frihet att slippa arbeta i arbetsenheter. Men då gällde det förstås att argumentera emot en integrerad undervisning och inte för att försvara en dålig besparing. Det andra argumentet är att använda skolledarna som vikarier. ”Redan nu är det ganska vanligt att skolledarna fullgör sin tjänstgöringsskyldighet som vikarier”, säger majoriteten. Jo, det förekommer säkert till en del. Men då är ju den resursen redan ianspråktagen och kan inte fylla även ett nytillkommande behov. F. ö. är många skolledare ämnesspecialister och har valt att schemalägga sin undervisning just till detta ämne, och därigenom är en stor del av tiden tagen i anspråk. Dessutom hoppas jag att Georg Andersson är medveten om att den allra vanligaste situationen ute i landet är att det ingår tre fyra olika skolenheter i ett rektorsområde med ett inbördes avstånd på flera mil. Skolledaren kan då rimligen inte undervisa på mer än en skola. Det tredje argumentet är en flexibel användning av befintliga resurser för undervisning, och då blir min fråga till Georg Andersson: Vad är det för resurser? Såvitt jag kan förstå avses förstärkningsresursen och resursen för specialundervisning. Om så är fallet skall man klart säga ifrån, att här tar man resurser från den grupp elever i skolan som man eljest säger sig vilja slå vakt om, nämligen de som redan nu har det svårast i skolan. Då medverkar man till att öka riskerna för utslagning och för att ännu fler elever lämnar grundskolan med ofullständiga kunskaper. Det fjärde argumentet är att skolans övriga personal kan användas. Därmed har man klart sagt att det inte är fråga om undervisning utan endast om tillsyn. Skolans övriga personal är vaktmästare, fritidsledare, skolvärdinnor, elevassistenter osv. Jag kan ge ett antal exempel på små skolenheter där ”skolans övriga personal” är ett skolmåltidsbiträde ett fåtal timmar per dag plus en vaktmästare på deltid som man delar med kyrkan och församlingshemmet mitt emot. Sådan ser verkligheten ut, och på sådana skolor är man beroende av att få vikarier från första stund som läraren är borta. Så till sist det stora frågetecknet. Utskottet säger att skolstyrelsen inte är förhindrad att besluta att vikarier sätts in under de första dagarna av en lärares frånvaro. Det var ju vänligt! Ni tänker i alla fall inte försöka hindra dem ifrån att meddela undervisning. Skolstyrelserna, eleverna och deras föräldrar är djupt tacksamma mot utskottets socialdemokrater, moderater och folkpartister för den möjligheten. Men, frågar de sig, med vilka pengar? Menar utskottsmajoriteten att kommunerna skall skjuta till egna medel? Jag riktar den frågan till företrädarna för samtliga de tre partier som nu bildar en gemensam majoritet, och jag utgår ifrån att ni nu har ett svar. Ni hade det inte vid utskottsbehandlingen, men nu har det ju gått en tid och ni har haft möjligheter att tänka efter. Jag antar att ni är medvetna om att den här frågan är högaktuell i de flesta kommuner i landet, där det nu kommit olika propåer om särskilda kommunala tillskott till skolans vikarier.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

Herr talman! Det har alltid hävdats att det svenska skolväsendet har präglats av stor omsorg från ansvariga utbildningspolitiker. Det kanske var lättare att utforma politiken i tider av ekonomiskt framåtskridande. Då hörde man inte sällan uttryck för sådana uppfattningar som att utbildning var en investering för framtiden och definitivt inte kunde ses som en utgiftspost på konsumtionskontot. Man såg en möjlighet att genom utbildningspolitiken så att säga utbilda fram en viss social status, naturligtvis med jämlikhetsförtecken. Här måste en målprecisering göras, och man har uttryckt den i två delar: dels mål avseende den enskilda individens utveckling, dels mål avseende samhällets utveckling. Denna dubbla målsättning uttrycks klart i skollagens första paragraf, där det sägs att skolan i samarbete med hemmen skall främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. — Så stod det åtminstone i 1962 års skollag. Det dubbla målet var naturligtvis lättare att beskriva i en tid av ökande produktion och låg, för att inte säga nästan ingen, arbetslöshet. Skapar då tider av ekonomisk stagnation alibi för en ändrad syn på skolans mål? Om det inte är ett alibi är det ändå, av de förslag att döma som under det senaste året har lagts på riksdagens bord och som har gällt nedskärningar av anslagen till grundskolan, en förevändning för socialdemokraterna att göra vissa neddragningar inom grundskolan. Jag avser just detta att vi befinner oss i ett särskilt svårt ekonomiskt läge. Man gör människor krismedvetna. Det som också bör påpekas här är att socialdemokrater och moderater — i de mest flagranta fall av nedrustning som har genomdrivits här i riksdagen — har gått arm i arm. Det gäller inte bara grundskolans område inom utbildningspolitiken utan också högskolan, vilket riksdagen kommer att bli varse i nästa vecka. Mot bakgrund av att denna konstellation börjar dyka upp titt och tätt här i riksdagen ter sig en debattartikel av Georg Andersson i Värmlands Folkblad av den 29 juni i fjol något märklig. Under rubriken Den moderata skolpolitiken är oklar och motsägelsefull går han till hårt angrepp mot moderata samlingspartiet. I artikeln, som jag kan rekommendera, attackerar Georg Andersson moderaterna bl.a. för att de vill minska antalet lärare i skolan. Mindre än ett år efteråt genomdriver socialdemokraterna med moderaternas bistånd en neddragning av statsbidraget till lärarvikarier i grundskolan. Ingela Andersson kommer i sitt anförande att beröra denna fråga närmare. Jag hävdar att grundskolan inte tål några nedskärningar i dag. I tider av arbetslöshet möter man inte den verklighet som våra barn utsätts för med neddragningar — varigenom man rustar dem sämre på deras väg ut i livet. Dessa s.k. besparingar slår framför allt mot barn från miljöer som inte är starkt socialt rustade. Och hur kan man hävda en besparingseffekt i dessa sammanhang, om man anser att utbildning är en investering? Inom andra politiska områden hävdar man ofta från regeringspartiets sida att vi kan så att säga investera oss ur den ekonomiska krisen, men det kanske inte i samma omfattning gäller våra barn i grundskolan. Det är också ytterst tveksamt om man uppnår några s.k. besparingseffekter på sikt genom den politik som regeringen för. Mer troligt är att effekten på sikt blir ökade kostnader för samhället, genom att man i sin enögda spariver försämrar utbildningens kvalitet. Ett säkert resultat för en stor grupp elever är dock att skolan än hårdare kommer att befästa de sociala orättvisor som finns ute i samhället. Skolan kommer ännu mer att direkt avspegla och förtydliga det sociala arvet för våra elever som kommer från lägre socialgrupper. Det är onödigt att ta den risken genom att göra de marginella besparingar som det här är fråga om. Herr talman! Vi kommer snart att stå inför större problem när det gäller grundskolan. Jag tänker då på det vikande elevunderlag som nu börjar att skönjas, med allt vad det innebär av arbetslöshet inom lärarkåren och nedlagda skolor, om regeringspartiet fortsätter på den väg man nu slagit in på. Nej, låt oss i stället återvända till den dubbelverkande målsättning som gäller i skollagen. Men då måste, Georg Andersson, moderaterna dömas offside så fort de försöker spela på vänster planhalva i utbildningspolitiken. Och då gäller det — som Georg Andersson uppmanade centern och folkpartiet i den debattartikel som jag refererade till — att stå emot moderaternas skolpolitiska locktoner i alla avseenden. I annat fall kan vi glömma bort en av arbetarrörelsen omfattad innebörd av jämlikhetsbegreppet, nämligen lika värdering av olikheter. Vi kan också för överskådlig tid glömma bort den allmänna reflexion som finns att läsa i utredningen Utslagningen i grundskolan, SOU 1983:63. I dess sista del står att läsa: De elever som uppmärksammats i den allmänna debatten — i synnerhet de med anpassad studiegång — har på ett eller annat sätt visat att de opponerat mot systemet. De har protesterat, brutit sig ur sin situation, skolkat, vägrat och till slut medverkat till åtgärden skolgångsbefrielse eller anpassad studiegång. Det ligger något slags styrka, beredskap till förändring i dessa ageranden. De skiljer sig med andra ord från dem som känner modlösheten växa men som bara sitter kvar i klassrummet år efter år. Egentligen borde utslagningsdebatten eller frekvensdebatten handla också om dessa tysta. Med de orden, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Huvudfrågan i dagens debatt är anvisande av statsbidrag till den svenska grundskolan som uppgår till 12 890 milj.kr. Det kan vara värt att påpeka efter det senaste inlägget. Den svenska skolan rör sig med betydande resurser som anvisas från statens sida. Björn Samuelsons inlägg kunde annars ge intrycket att skolan är utarmad. Jag skall kommentera några av de frågor som berörs i reservationerna. Det gäller frågor kring statsbidragssystemet, ämnet svenska, dataundervisning, fristående skolor och tillvalskurser. Göran Persson kommer senare att kommentera de övriga reservationerna. Av tidsskäl har vi tvingats att koncentrera utskottsbetänkandet till de frågor som har direkt anknytning till budgetpropositionen. Utbildningsutskottet får längre fram anledning att ta upp vissa andra principiella frågor till behandling. Det bör därför i klarhetens intresse framhållas att de grundläggande politiska motsättningar som i dag råder i fråga om skolpolitiken inte till alla delar kommer till uttryck i det betänkande som nu behandlas. Vill man få skiljelinjen i utbildningspolitiken belyst, bör man jämföra moderaternas partimotion 2016 med den läroplan som i dag gäller för grundskolan. På väsentliga punkter underkänner moderaterna den läroplan som började tillämpas för bara drygt ett år sedan. Detta är så mycket märkligare som det ju var en företrädare för moderata samlingspartiet som var ansvarig för utformningen av denna läroplan. Låt mig peka på några av moderaternas krav: Ge avkall på den förmenta jämlikhetens försteg framför den personliga utvecklingen. Stimulera fram konkurrerande skolor. Håll enskilda läroämnen åtskilda. Det betyder att de nuvarande ämnesblocken samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen bör brytas upp. Det sammanhållna högstadiet som idé är ohållbart, säger moderaterna. Linjedelningen bör införas i årskurs 9, och utrymmet för tillval bör öka kraftigt på högstadiet. Andra moderata krav är att begränsa hemspråksundervisningen, ta bort statsbidraget till samlad skoldag och begränsa de fria aktiviteterna. Det finns anledning att angripa moderaternas skolpolitik. På den punkten är jag glad att Björn Samuelson refererade till min debattartikel för något år sedan. Jag menar att det är utomordentligt angeläget att stå upp till försvar för vår nya läroplan. Det är viktigt att dess intentioner får genomsyra arbetet i våra skolor. Det är vårt ansvar som utbildningspolitiker att på det här området ge tydliga signaler. De som arbetar i skolorna skall inte behöva sväva i tvivelsmål om vilka mål och riktlinjer som gäller för utbildningen. När nu moderaterna i en partimotion med Ulf Adelsohn i spetsen överger läroplanen, är det desto angelägnare att övriga partier med kraft och samlat står upp till försvar för läroplanen. Jag vill med det här rikta en enträgen vädjan till centern och folkpartiet: Låt oss — för att travestera ett känt uttryck — gemensamt arbeta för att mota Ulf i grind! Så några ord om de konkreta frågor jag nämnde inledningsvis. Systemet för statsbidrag till grundskolan bör reformeras. Det är önskvärt att det kan förenklas. SÖ arbetar med detta och skall senast i oktober i år redovisa ett förslag. Det är självklart att det förslaget måste granskas i ett remissarbete. Någon parlamentarisk utredning är därför inte erforderlig. Den skulle i det här läget bara medföra ytterligare försening i arbetet. Larz Johansson gjorde sig skyldig till en ganska falsk historieskrivning, när han talade om vår tidigare kritik mot centerns förslag till reformering av statsbidragssystemet. Vad vi kritiserade i december i fjol var att centerpartiet ville ge sken av att dess sparförslag inte skulle få några negativa konsekvenser ute i kommunerna. Låt mig emellertid i det här sammanhanget peka på en intressekonflikt som mer än hittills bör uppmärksammas. Vi vill nog alla ha ett enkelt och schabloniserat statsbidragssystem, som är överskådligt och lätt att hantera och som ger stor frihet i resursanvändningen på det lokala planet. Men vi vill också ha en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Går man för långt i fråga om schablonisering av statsbidragssystemet, kan det bli svårt att upprätthålla den likvärdiga utbildningsstandarden. Man förlorar då också möjligheten att med riktade insatser stimulera önskat reformarbete. I ett sådant läge blir det desto angelägnare att läroplan och andra officiella dokument verkligen har rangen av levande riktningsgivare rakt igenom skolorganisationen. Då måste den s.k. målstyrningen bli effektivare än hittills. Debatten om de här frågorna tycker jag att vi måste föra, och vi måste ta den konfliktpunkt som trots allt finns litet mera på allvar. Det är så lätt att tala svepande om decentralisering och schablonisering. En omdebatterad del i statsbidragssystemet är tilläggsbidraget. Detta bidrag skall täcka främst vikariekostnader. Tilläggsbidraget utgår till varje kommun med en viss procent av statsbidraget till förstärkningsoch basresurserna. Denna procentsats baseras på kommunernas genomsnittliga kostnader för framför allt vikarier. Jag betonar att det gäller de genomsnittliga kostnaderna. Bidraget grundar sig alltså inte på den faktiska kostnaden i varje enskild kommun. Den faktiska kostnaden kan alltså variera i förhållande till statsbidraget. Detta är rätt viktigt att komma ihåg när man diskuterar den minskning av tilläggsbidraget som riksdagen beslutade om i fjol höst. Minskningen gjordes av besparingsskäl. Den motsvarar den beräknade kostnaden för vikarier den första dagen. Skolförordningen ändrades så att det nu är skolstyrelsen som avgör ”hur undervisningen skall uppehållas under de två första dagarna av ledigheten”. Det är viktigt att betona att minskningen av tilläggsbidraget inte innebär att det är förbjudet att anställa vikarier den första dagen. Det är självfallet inte heller så att undervisning ej får bedrivas — tvärtom. Skolförordningen har lagt på skolstyrelsen att avgöra ”hur undervisningen skall uppehållas”. I utskottets betänkande pekar vi på ett antal vägar för att lösa frågan om vikarier under den första frånvarodagen. Svenska kommunförbundet har i ett cirkulär gett ytterligare ett antal exempel på hur man kan gå till väga. Larz Johansson tror att utskottsmajoriteten inte har förstått vad den har beslutat om. Jag tycker inte att Larz Johansson skall underskatta sina motståndare — det kan bli litet besvärande. Centern är starkt kritisk till denna besparing. I höstas godtog dock centern att en lika stor besparing, 161 miljoner, skulle göras. Men det skulle ske på något annat sätt. Hur det skulle göras fick vi aldrig reda på. Nu vill centern göra en något mindre besparing. Men kvar står att centern nu inte orkar täcka upp hela minskningen av tilläggsbidraget. Någon full täckning av vikariekostnaden ger alltså inte centern. Jag frågar: Varför bara 95,6 miljoner? Det är ju vad ni föreslår. Hur klarar Larz Johansson, som är så noga med decimaler, vikariefrågan i det resterande utrymmet? Det fattas ju 65,4 miljoner, Larz Johansson. Vpk har som bekant aldrig några bekymmer med att skaffa pengar. Det är bara så svårt för oss att förstå hur man skall kunna få fram dem. Så över till en annan fråga: Det sker i budgetpropositionen en kraftig markering av ämnet svenska. Att intressera eleverna för litteratur och ge dem goda läsvanor framhålls som det allra viktigaste. Varje enskild lärare bör ge denna bas i undervisningen tillräckligt utrymme. SÖ utarbetar nu ett kommentarmaterial om läsning och litteraturundervisning i skolan. Utskottet betonar att kvaliteten på undervisningen i detta centrala ämne bör höjas. I det lokala utvecklingsarbetet kan många metoder prövas. Utskottet framhåller bibliotekets centrala roll i skolarbetet och betydelsen av samverkan med kulturlivet för att stimulera elevernas intresse för litteratur. Jag kan inte finna att folkpartiet och moderaterna i reservationerna har fört fram något som går utöver vad statsrådet Göransson har gett uttryck åt i propositionen och vad utskottsmajoriteten har anfört. Riksdagen antog riktlinjer för bidrag till fristående skolor i december 1982. Alla partier med undantag för moderaterna stod eniga bakom beslutet. Hösten 1983 beslöt regeringen att 17 fristående skolor skulle erhålla statsbidrag. Beslutet var ett uttryck för en generös bedömning. Regeringen gick utöver det antal som SÖ hade föreslagit. Samtidigt uppdrog statsrådet Göransson till SÖ att utvärdera de fristående skolornas verksamhet och pedagogik. Uppdraget skall vara slutfört 1986. Statsrådet gör i budgetpropositionen den bedömningen att skolor utöver de 17 som nu beviljas statsbidrag inte kommer att förklaras berättigade till bidrag före denna tidpunkt. Detta har nu upprört de borgerliga partierna. Det är bara på denna enda punkt som de borgerliga har lyckats ena sig om en gemensam reservation. Av alla de 25 reservationerna är detta den enda. Jag förstår inte denna upprördhet. Utskottet konstaterar att självfallet bör nytillkommande omständigheter kunna föranleda ytterligare beslut om statsbidrag utan hinder av att utvärdering av verksamheten vid vissa andra skolor pågår. Något hinder finns alltså inte för den skola som vill skicka in ansökan om bidrag. Den kommer självfallet att behandlas. Sedan är det regeringen som avgör vilka som skall erhålla statsbidrag; det ligger i riksdagsbeslutet. Vi är medvetna om att det är trångt på schemat i våra skolor. Många ämnen trängs inom ett begränsat utrymme. När något nytt förs in måste något annat maka på sig. När det gäller dataundervisning måste utrymme ges. Det får inte bli så att denna kunskap förbehålls ett litet fåtal. Då skapas nya kunskapsklyftor som kan komma att leda till nya klassklyftor. Jag tror att många av oss redan nu kan uppleva hur det är att vara analfabet på dataspråket, när vi går förbi apparaterna i foajén. Regeringen föreslår ett särskilt stimulansbidrag till kommunerna för anskaffning av datautrustning. Vpk vill nu minska det bidraget för att föra över pengar till lärarfortbildning. Vi kan inte gå med på den omföringen. Lärarfortbildningen är självfallet viktig, men den är redan prioriterad och får sina pengar genom ett annat anslag. Vad gäller resurser för att öka tillvalsmöjligheterna i årskurs 9 anser sig regeringen inte kunna prioritera den frågan i dagens läge. Det skulle nämligen kräva ett resurstillskott på 28,9 milj.kr. De pengarna behövs på andra håll inom utbildningsväsendet. Moderaterna gör en annan prioritering. Det är i och för sig logiskt med tanke på deras målsättning att gå över till en linjedelning av årskurs 9. Slutligen några ord om regler för tillvalskurser. Arbetet med att få fram en jämnare könsfördelning inom de olika ämnena måste fortsätta. Läroplanens föreskrifter om könssammansättning bör därför inte upphävas, som moderaterna föreslår. Föreskrifterna får emellertid inte tolkas så snävt att kurser inte alls kommer till stånd, därför att de bara lockar ett fåtal flickor eller pojkar. I det läget bör man med positiva åtgärder försöka ändra på förhållandet, förändra kursinnehållet, förbättra studievägledningen osv. Detta arbete måste naturligtvis ses i ett något längre perspektiv. Med dessa kommentarer yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Georg Andersson säger att man av mitt anförande kan tro att jag menar att skolan skulle vara utarmad. Det anser jag naturligtvis inte, utan jag har pekat på problem som finns i skolan och som jag tycker att det finns anledning att vara vaksam över. Jag tycker att arbetarrörelsen kanske tillsammans behöver ta ett samlat grepp om dessa problem. Men i samband med anslagsfrågor till grundskolan kan jag inte låta bli att peka på de uppgörelser ni gör med moderata samlingspartiet. Bara det faktum att ni får stöd av moderaterna borde mana till eftertanke. Jag anser inte att skolan är utarmad, men den kan på ett vis bli blottställd i förhållande till samhället, nämligen om den inte är vaksam på de inflytelser som våra barn utsätts för. Detta vet Georg Andersson lika väl som jag. Låt mig på denna punkt använda hans egna ord, fortfarande ur den artikel där han kritiserar moderata samlingspartiet: ”Det är inte orimligt att se ett samband mellan resurser och kvalitet. En skola med goda resurser såväl personellt som materiellt är bättre rustad för sin uppgift än en skola med små resurser.” Ja, Georg Andersson, det tycker också jag. Vad gäller frågan om anslag och medelsanvisning tror jag inte att pengar som satsas på utbildning inom grundskolan och inom det allmänna skolväsendet i övrigt går till spillo.

Herr talman! Georg Andersson säger att vi i vår partimotion underkänner den nu gällande läroplanen. Så är faktiskt inte fallet, utan vad vi vill i vår motion är att man skall utveckla läroplanen och fortsätta strävandena att skapa ett bättre klimat för alla elever i skolan. Under skoltiden utvecklas elevernas personlighet och personliga intressen mycket snabbt. Det måste vara skolans uppgift att möta den utvecklingen med en individuellt inriktad undervisning. Annars kommer inte de enskilda eleverna att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som de är kapabla att inhämta. Georg Andersson borde veta att den stelhet som i dagens läge utmärker högstadiet, för många elever resulterar i bristande engagemang, i värsta fall t.o.m. i ett ointresse för utbildningen över huvud taget. Jag vill fråga Georg Andersson: Skall det inte vara skolans uppgift att utveckla elever maximalt utifrån deras egna intressen och anlag?

Herr talman! Georg Andersson började med att tala om skolans resurser, de dryga 12 miljarder som staten ställer till skolans förfogande. Det är förvisso mycket pengar, och det låter mycket. Men om man relaterar beloppet till andra utgifter blir det kanske inte riktigt lika imponerande. Man kan, utan några värderingar i övrigt, jämföra de 12 miljarder som skall ge undervisning till alla barn mellan 7 och 16 år med kostnaden för barnomsorgen, som också uppgår till 12 miljarder om året. Barnomsorgen når bara en tredjedel av barnen mellan 0 och 6 år. Georg Andersson kände vidare ett mycket starkt behov av att peka på skillnaderna mellan socialdemokratisk och moderat skolpolitik. Jag förstår att det behovet finns. Georg Andersson vädjade också till oss i centern att hjälpa till att hålla rågången mot moderaterna fri. Problemet är bara att det i denna debatt är ni som i en mycket konkret fråga står på samma sida som moderaterna, nämligen i frågan om grundskolans vikarier. Det är inte vi som gör det, utan socialdemokraterna. Georg Andersson framhåller vidare att skolan visst skall meddela under visning också under den tid som vi här talat om. Han anför att man i betänkandet använt några argument för att visa detta. Jag analyserade de argumenten, men Georg Andersson hade inte en enda kommentar. Sedan förmodade han att jag hade underskattat de övriga partiernas ställningstaganden i den här frågan. Nej, jag är bara något förvånad över att ett parti som ständigt och jämt talar om kvalitet i undervisningen accepterat att denna undervisning byts ut mot tillsyn. Jag är också förvånad över att ett annat parti som i samma betänkande vill göra de fria aktiviteterna timplanebundna accepterar att timplanebunden verksamhet byts ut mot någonting som kallas för annan verksamhet, och som i vissa stycken, enligt majoritetens skrivning, skall ombesörjas av annan personal. Georg Andersson menade att vi inte fick vårt resonemang att gå ihop när det gällde pengarna. Det är i och för sig också ett riktigt påpekande. Vi har pekat på alternativa besparingar. Centerpartiet har i sina budgetförslag i samband med budgetpropositionen besparingar på åtskilliga miljarder, så om Georg Andersson och socialdemokraterna är beredda att återvända till den rätta tingens ordning och diskutera den här frågan seriöst och återföra resurser till grundskolans vikarier skall vi nog få pengarna att räcka till.

Herr talman! Det är utmärkt, Björn Samuelson, fortsätt att citera ur min artikel. Jag står för den. Det finns naturligtvis ett samband mellan resurser och kvalitet. Vem har sagt någonting annat? Det betyder inte att vi är befriade från de ekonomiska realiteter under vilka vi arbetar. Vi har inte obegränsade resurser. Vad jag ville betona var att den svenska skolan inte har små resurser, utan det är en ganska resursstark skola. Jag tror att vi hävdar oss väl i praktiskt taget alla internationella jämförelser. Men vi slår också vakt om dessa resurser och försöker till varje pris att värna skolsektorn mot ytterligare besparingar. Birgitta Rydle säger att moderaterna inte underkänner läroplanen, men på alla de punkter jag räknade upp föreslår ni brott mot läroplanens centrala intentioner. Larz Johansson biter sig envist fast vid tilläggsbidraget för vikariekostnaderna. Det är inte så hemskt imponerande när Larz Johansson talar om resurserna. Totalt sett orkar han öka resurserna till grundskolan med 45 miljoner — sett i relation till de 12 890 miljoner som vi diskuterar. Och varför bara 95,6 milj.kr. för att ersätta den våldsamma skada som Larz Johansson menar har drabbat skolan genom att vi har minskat tilläggsbidraget med 161 milj.kr. — om man nu skall ägna sig åt sådana här kamerala diskussioner som jag uppfattade att Larz Johansson älskar och är ganska duktig på? Larz Johansson avslutade med att säga att ni kunde tänka er att göra många fler besparingar. Jag tror att det talades om miljardbelopp. Varför då bara anvisa 95,6 milj.kr. för det här ändamålet, som enligt Larz Johansson är så utomordentligt angeläget? F. ö.: Undervisning byts inte ut mot tillsyn. Jag refererade förordningen. Det vore intressant att få höra Larz Johanssons definition på undervisning. När det gäller fristående skolor vill jag säga följande till Linnea Hörlén. Vi anser helt enkelt att vi inte behöver göra något påpekade för statsrådet Göransson, eftersom vi är medvetna om att han arbetar enligt de riktlinjer som har angivits av riksdagen.
Herr talman! Fortsätt att citera ur min artikel, säger Georg Andersson. Jag skall gärna läsa högt ur artikeln för Georg Andersson hela natten, om han bara lovar att stå fast vid de värderingar som framfördes i artikeln. Ni skrev inte debattartikeln för något år sedan — jag förstår att den har gått ut centralt i A-pressen — utan det var den 29 juni i fjol. I december samma år gjorde ni upp med moderaterna och införde — eller åtminstone riskerade att införa — lärarlösa lektioner i grundskolan, eller överlät åt dessa ojämlika kommuner att besluta i denna fråga.

Herr talman! Undervisning, Georg Andersson, är den verksamhet som leder fram till läroplanens mål. Det är skolförfattningsutredningens definition. Om man inställer undervisning, därför att man inte har några lärare i skolan, eller om man skickar eleverna till fritidsgården, uppfyller man inte läroplanens mål. Detta är exempel på vad som har inträffat i verkligheten i vissa kommuner, där man redan har börjat tillämpa den här besparingen som egentligen skall gälla först fr.o.m. höstterminen. Jag fick inte något besked från Georg Andersson med anledning av den fråga som jag ställde redan vid utskottsbehandlingen. Ni säger att det inte föreligger något hinder för kommunerna att sätta in vikarier också under de ifrågavarande dagarna. Men kommunerna vill ha besked om huruvida avsikten är den att de skall betala med kommunala pengar, eller om betalning skall ske på något annat sätt. Jag ställde frågan till alla de tre partier som medverkade till beslutet. Folkpartiet har gett ett klart besked: detta är en besparing, kommunerna skall betala fullt ut.

Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar av Georg Andersson på den fråga jag ställde till honom, och jag förstår honom faktiskt. Den socialdemokratiska skolideologin stämmer ju inte med de krav som eleverna ställer på skolan. Man betraktar elever som kollektiv, inte som individer. Man vill anpassa eleverna till skolan, vilket ju misslyckas. Den moderata skolideologin utgår ifrån att skolan skall anpassas till eleverna och att alla elever har olika anlag och intressen som kan och bör utvecklas. Den möjligheten skall skolan ge alla elever. I min förra replik glömde jag att kommentera Georg Anderssons synpunkter på svenskämnet. Jag skulle kunna läsa högt ur vår reservation där det klart framgår att vi har ytterligare förslag utöver de förslag som finns i budgetpropositionen när det gäller att stärka svenskämnets ställning.

Herr talman! I de kommuner där skolorna inte tillämpar ordningen att sätta in vikarier första och andra dagen vid ordinarie lärares frånvaro, så sker det på grundval av den proposition som den borgerliga regeringen lade fram med Ulla Tillander som skolminister. Hon införde den ordningen att rektor inte var skyldig att sätta in vikarie under de två första dagarna. Det är den faktiska bakgrunden. Vad vi nu diskuterar är ju en minskning av resurserna till grundskolan med 161 milj.kr., av vilka Larz Johansson är beredd att återföra 95,6 milj.kr. Sedan frågar Larz Johansson hur kommunerna skall göra. Vad säger Georg Andersson, utbildningsutskottet och regeringen, undrar han. Men Larz Johansson vill ju ha ett statsbidragssystem som är decentraliserat och schabloniserat samt där vi inte skall gå ut med detaljanvisningar från centralt håll. Vore det inte skäl att uppträda litet mer konsekvent? Det står ganska klart uttalat under vilka villkor kommunerna har att arbeta. Vi utgår från att man i kommunerna löser det här på det lokala planet. Den tilltron hyser vi faktiskt till skolstyrelserna, som handhar den här frågan. Jag antar att det var något slags slagord som Birgitta Rydle senast läste upp, när hon påstod att socialdemokraterna betraktade eleverna som kollektiv och inte som individer. Socialdemokraterna slår vakt om läroplanen. Den som läser den upptäcker på sida efter sida att eleven står i centrum för den verksamhet som skolan skall bedriva. Jag önskar att fler ville uppträda till försvar för läroplanen och föra upp debatten till en mer ideologisk nivå. Låt oss ge den ett lyft, så att vi kommer bort från decimalkommabråken kring enskilda siffror om statsbidrag.

Herr talman! I ekonomiskt kärva tider när besparingar och nedskärningar är nödvändiga att göra är det viktigt att detta sker med omsorg och efter noggranna överväganden. Detta gäller inte minst på skolans område. I proposition 100, som vi nu diskuterar, betonar statsrådet vikten av baskunskaper och basfärdigheter. Det tycker vi är bra. Grundskolan måste ge alla elever god grund att stå på så att de kan bygga vidare med utbildning eller arbete. I centerns besparingsförslag har vi försökt att i möjligaste mån utgå från elevernas situation. Målsättningen har varit att så långt möjligt se till att grundskolans undervisning får den kvalitet som också statsrådet förordar i propositionen. I utbildningsutskottets betänkande 1982/83:20 behandlades ett förslag från regeringen beträffande den s.k. prao-verksamheten. Man skall friställa lärarna under elevernas prao-tid. Vi redovisade då i en motion att vi inte kunde acceptera detta. De skäl som vi åberopade är enligt vårt sätt att se lika starka i dag. Det är tveksamt om den besparingseffekt som man förutsatte verkligen har uppnåtts — i varje fall kan den inte uppväga de negativa effekterna. Vi anser därför att det är nödvändigt med en skyndsam utvärdering av hur denna verksamhet i praktiken har utfallit. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3. Statsbidrag till samlad skoldag utgår nu med 30 milj.kr. per år. Endast ca 37,5 Yo av eleverna i grundskolan omfattas av verksamheten. I reservation 6 yrkar vi att statsbidraget i fortsättningen inte utgår till denna verksamhet utan i stället överförs till förstärkningsresursen. För kommunerna utgör statsbidraget till samlad skoldag ett relativt litet tillskott, förenat med mycket administrativt arbete och långtgående planeringar. Det bör ankomma på kommunerna att själva bestämma i vilken omfattning och utformning denna verksamhet skall förekomma. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Praktiskt taget all forskning och erfarenhet visar hur viktigt det är att invandrarbarn får stöd i att utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. Det ger ett bättre utgångsläge när det gäller att lära sig svenska, och det ger en trygghet och en egen identitet. Det är viktigt att de resurser som står till hemspråkens förfogande verkligen kommer dem till del som har det största behovet. Mot den bakgrunden föreslår vi en översyn för att få en precisering av reglerna för rätten till hemspråksundervisning. Under senare tid har mycket diskuterats huruvida hemspråksklass är bästa formen av utbildning för invandrarbarn under hela grundskoletiden. Enligt vår mening skulle det vara mycket värdefullt med någon form av försöksverksamhet med en grundskoleenhet, där undervisningen bedrevs på ett invandrarspråk, lämpligen då på finska som är vårt största invandrarspråk. Syftet bör där vara att finna former för undervisningen som kan användas även inom invandrargrupperna i grundskolan. Jag yrkar därmed bifall till reservation 12. Herr talman! 1982 fastställde riksdagen i stor enighet regler och villkor för statsbidrag till s.k. fristående skolor. I årets budgetproposition frångår statsrådet de av riksdagen fastställda principerna genom att uttala att före den 1 maj 1986 inga ytterligare skolor kan räkna med att prövas. Det tycker vi är mycket förvånande. Kriterierna är fastlagda. Regeringen har att väga de inkomna ansökningarna mot villkoren och bifalla eller avslå. Den utvärdering som statsrådet har givit SÖ i uppdrag att göra kan rimligtvis inte påverka de principer som riksdagen har fastlagt. Vi har tagit upp det här i reservation 14. I den föregående debatten har de här frågorna också berörts, och jag tycker att det är litet märkligt när Georg Andersson så självklart säger att detta inte hindrar att man kommer in med ansökningar. Då har vi att ställa vad som står i propositionen mot vad utskottet anför. I propositionen säger sig statsrådet i avvaktan på utvärderingen inte räkna med att ytterligare skolor kan förklaras berättigade till bidrag. Utskottet förklarar i sin tur: ”Självklart bör nytillkommande omständigheter kunna föranleda ytterligare beslut om statsbidrag utan hinder av att utvärdering av verksamheten vid vissa andra skolor pågår.” De här uttalandena stämmer väldigt illa med varandra. Har man sagt att det inte är någon idé att söka, för före 1986 kommer inga nya bidrag att beviljas, har man ju i och med det frångått principerna. Nu säger utskottet att visst är det möjligt. Är det utskottets skrivning eller propositionens som skall gälla i detta fall? Tolkar man det välvilligt är det naturligtvis utskottets, men det vore ju bra att få en förklaring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 14.

Herr talman! Riksdagen fattade hösten 1982 beslut om nya statsbidragsregler för de fristående skolorna på grundskolenivån. Vi moderater kritiserade beslutet framför allt med utgångspunkt i den nyttoprövningsprincip som de nya reglerna baserades på. Fristående skolor skulle för att få stöd tvingas visa sin nytta, inte först och främst för eleverna utan för staten. En sådan ordning strider enligt vår mening mot all rim och reson, mot den respekt för elever och föräldrar som borde vara självklar, men dessutom mot andan i de internationella förpliktelser Sverige ingått på detta område. I praktiken är det en mycket begränsad skara elever vars föräldrar har pengar eller engagemang nog för att de skall kunna gå i en fristående skola. Nyttoprövningsprincipen innebär att det är det allmännas nytta, inte individens nytta, som avgör om en friskola skall kunna leva. Den ger regeringen all makt att alldeles godtyckligt avgöra vilka skolor som skall få chansen att verka på ekonomiskt stabila villkor. Den hittills enda prövning som skett enligt de nya reglerna bekräftar hur orimligt resultatet kan bli; den blev både fördröjd och utdragen. Framför allt kristna skolor drabbades förra året av regeringens onåd. Att regeringen — uppenbarligen i strid med riksdagens beslut — samtidigt bestämde att någon ny prövning inte skulle äga rum före 1986 har gjort vissa skolors situation särskilt svår och deras framtid än mer osäker. När utskottets ordförande, Georg Andersson, menar att bidragsbeviljningen var generös kan möjligtvis de skolor som fick bidrag uppleva det så, men jag tror att de hade upplevt det som än mer generöst och rättvist, om de hade fått ett med den offentliga skolans någorlunda likvärdigt stöd. Och de skolor som inte fick statsbidrag hade nog också upplevt det som mer generöst och mer rättvist, om de hade fått statsbidrag på basis av att de uppfyller de krav som skolplikten innebär. Med de krav Georg Andersson ställer på ordet generös skulle man nästan kunna framställa Joakim von Anka som givmild. Bland dem som inte fick statsbidrag finns skolor som inte särskilt mycket uppskattar generositeten men som däremot uppfyller både regeringens krav och de generella krav som vi moderater förespråkar. Som om inte de här nämnda förhållandena vore allvarliga nog, förefaller det dessutom som om regeringens statsbidragsbeslut baserades på en oriktig föreställning om de små skolornas rätt till stöd. I skolöverstyrelsens underlag till regeringen ges inte skolor med färre elever än 25 en reell chans, trots att den proposition som det tidigare nämnda riksdagsbeslutet baserades på uttryckligen anger att det inte finns fog för någon nedre gräns vid 25 elever. I SÖ:s styrelse reserverade sig moderaternas representant till förmån för stöd också till de små kristna skolorna Stefanskolan, Magdalenaskolan, Annaskolan och Kristinaskolan. Det är vår uppfattning att regeringen borde ha följt SÖ-reservationen. Herr talman! Riksdagen bör nu, genom att bifalla reservation 14 i betänkande 18, ge de skolor som hitintills inte funnit nåd hos regeringen en ny chans. När Georg Andersson om statsrådet hävdar att det inte finns anledning att tro att vederbörande inte håller sig inom de riktlinjer som riksdagen ställt upp vill jag påminna om att det dröjde rätt länge innan det blev klart om det över huvud taget skulle bli någon prövning föregående år. Det bör vara en självklarhet att prövning skall ske varje år. Att det är fritt fram att sända in ansökan är inte särskilt generöst. Med de rådande rutinerna vid postverket är det fritt fram för var och en att skicka in ansökningar. Det viktiga är att det sker en prövning varje år. Riksdagen bör dessutom så snabbt det sig göra låter besluta om mer generellt verkande statsbidragsregler för de fristående skolorna. Utgångspunkten för dessa skall vara att skolor som efterfrågas av elever och lärare också skall få statligt stöd. Konfessionella skolor skall kunna få bidrag, liksom skolor med alternativ pedagogik. Det är bara på så sätt som alla barn oavsett familjeekonomi kan ges möjlighet att välja skola. Herr talman! Det är endast med generella regler som den typ av snålhet och godtycke som prövningen av de fristående skolorna på grundskolenivå hittills givit prov på kan undvikas. Samma princip tillämpad på gymnasienivå skulle dessutom utan diskussion säkerställa fortsatta statsbidrag till de skolor i Göteborg och Stockholm vilkas existens regeringen nu hotar i en proposition som riksdagen snart skall ta ställning till. Herr talman! Genom sin hållning till fristående skolor förvägrar socialdemokraterna majoriteten av Sveriges elever och föräldrar rätten och möjligheten att välja skola. Det blir i stället ett privilegium. Man förunnar detta det fåtal som går i en skola som av regeringen är godkänd för statsbidrag eller det fåtal elever som är så privilegierade att de har föräldrar som har råd att betala terminsavgifter ovanpå skatten. Genom denna hållning visar socialdemokraterna att man förvägrar människor rätten och friheten att välja skola. Genom sin ovilja att stimulera fristående skolor hejdar socialdemokraterna utvecklingen av skolväsendet. Regeringens linje, liksom socialdemokraternas i riksdagen, innebär ju att enbart de idéer och den pedagogik som regeringen anser vara värda att satsa på och som man anser vara tillräckligt olika utan att vara alltför olika får en chans att prövas. Vad engagerade lärare, elever och föräldrar tror på ute i landet bryr man sig inte om. Därför vill man lägga ner fristående gymnasieskolor. Därför vill man inte ge vissa skolor på kristen grund statsbidrag. Och därför vill man inte ge andra pedagogiker en fullvärdig chans annat än som enstaka försöksprojekt under en prövoperiod. Herr talman! I praktiken är det inte skolorna som skall prövas. I stället är det elevernas, föräldrarnas och lärarnas val som skall prövas. För det mesta underkänns det. Därmed visar regeringen en bristande tolerans mot andra människors värderingar, engagemang och idéer. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 14.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid ett flertal tillfällen försökt att fästa kammarens uppmärksamhet på invandrarbarnens situation i skolan och i samhället i övrigt. Vi har tidigare talat om att invandrarbarnen riskerar allvarliga störningar i språkutvecklingen, psykisk instabilitet och kluven identitetsutveckling. De riskerar att få sämre utgångsläge för utbildning, att få ärva sina föräldrars låga socio-ekonomiska ställning, och de riskerar att drabbas av arbetslöshet i långt större utsträckning än andra. Vi har talat om att den utslagning som invandrarbarnen drabbas av i dag och som börjar redan i förskoleåldern försiggår med ökad intensitet. Vi är övertygade om att om dessa förhållanden tillåts fortsätta, kommer det att få mycket allvarliga följder inte bara för de drabbade invandrarbarnen, utan också för den fortsatta samhällsutvecklingen. Det tycks vara oerhört svårt att sprida insikten om att invandrarbarnen är lika beroende av sitt språk som de svenska barnen och att språket, modersmålet, är en förutsättning för invandrarbarnens identitetsutveckling.

På den medvetenheten grundar sig självtilliten, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan, som bärare av gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, att föra vidare, utveckla och förbättra dessa, styrkt av den samlade kraft som gruppen har. Medvetenheten består också i vetskapen om att en del av de egna problemen och svårigheterna inte är personliga utan härstammar ur de villkor som hela gruppen lever under. Att de borgerliga regeringarna inte kunnat inse modersmålets betydelse för invandrarbarnen, dess samband med gruppidentiteten och dess klassmässiga aspekter är i och för sig inte förvånande. Det är snarare en logisk följd av den ideologiska grundinställning som borgerligheten har och som återspeglas i den skolpolitik de allmänt bedriver. Det är en politik som syftar till att utplåna barnens gruppkänsla och klasstillhörighet, omvandla barnen till enskilda individer utan samband med de reella klassförhållandena i dagens samhälle och omvandla de klassorättvisor som återspeglas i barnens situation i skolan till individuella problem. Följdriktigt föreslår exempelvis moderata samlingspartiet i sin reservation en minskning av anslaget till modersmålsundervisning med 85 milj.kr., som ett ytterligare bevis för ointresse och bristande engagemang vad gäller invandrarbarnens situation. Men det är förvånande att man nödgas konstatera, att socialdemokraterna sluter upp bakom delar av de borgerliga partiernas politik på detta område och därmed medverkar till den alarmerande situation invandrarbarnen befinner sig i i dag. Herr talman! Ingen ifrågasätter modersmålsundervisningen för de svenska barnen. Alla är medvetna om dess avgörande betydelse. Det är en självklarhet att svenskundervisningen skall vara obligatorisk för svenska barn. Inga avsteg från detta kan tillåtas, eftersom det skulle uppfattas som ett grovt åsidosättande av barnets intressen och rättigheter. Men det tycks vara oerhört svårt att sprida insikt om att samma förhållande gäller för invandrarbarnen. Det man gör genom att år efter år avslå vpk:s krav att utvidga modersmålsundervisningen och göra den obligatorisk för invandrarbarnen är att förneka dessa barns rätt till en skolgång som fyller deras behov av undervisning. Som argument för att tillbakavisa alla krav på en obligatorisk modersmåls undervisning har tidigare anförts att den kommer i strid med valfrihetsmålet. Man säger att valfrihetsmålet innebär valfrihet för språkliga minoriteter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet, inkl. sitt språk. Till detta vill vpk anföra, att det för den verkliga valfriheten måste finnas vissa objektiva förutsättningar för den enskildes fria val. Valfriheten blir en demokratisk rättighet bara under förutsättning av att det finns verkliga möjligheter att välja mellan olika alternativ. Friheten för invandrarbarnen att välja i vilken utsträckning de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella identitet blir reell bara med den nödvändiga förutsättning som ligger i att ha ett utvecklat modersmål. Förvägras man rätten till sitt språk, förvägras man också möjligheten att välja. Den valfrihet man här talar om blir till ett tvång, som för in invandrarbarnen i förhållanden, som vi redan har berört och vars yttersta konsekvens är social utslagning. Därför hävdar vpk att modersmålsundervisningen skall göras obligatorisk för invandrareleverna. Undervisningen skall bedrivas i enspråkiga klasser så långt detta är möjligt. Där detta inte är möjligt på grund av bristande elevunderlag skall invandrarelever garanteras minst fem timmars modersmålsundervisning i veckan. Dessutom bör begreppet hemspråk bytas ut mot modersmål. Målsättningen bör vara den aktiva tvåspråkigheten, och svenskundervisningens omfattning i de enspråkiga klasserna bör anpassas därefter. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 13.

Herr talman! Georg Andersson och jag har i denna debatt delat upp utskottets betänkande mellan oss. Georg Andersson har tidigare haft en mycket skarp principiell vidräkning med den moderata skolpolitiken, så för min del är det nu lätt att inskränka mig till att i korthet kommentera de reservationer som ännu inte har berörts från utskottsmajoritetens sida. Jag skall först ta upp de diskussioner som förs omkring den s.k. prao-besparingen, dvs. den besparing inom den praktiska arbetslivsorienteringen som riksdagen genomförde i fjol. Vpk vill återföra denna besparing och satsa 128 milj.kr. för att verksamheten skall bedrivas på samma sätt som tidigare. Centern vill på detta område göra en utvärdering och se vilka besparingseffekter som har uppnåtts. Utskottet avstyrker de två reservationerna. Vpk-reservationen avstyrks med argumentationen att vi inte har de 128 miljoner som behövs. Centerreservationen avstyrks av det skälet att vi bedömer det så att den statliga skoladministrationen i sitt åliggande har att följa den typ av förändringar som prao-besparingen innebar. Att riksdagen skulle ge ett uppdrag som myndigheter redan har vore att slå in öppna dörrar. Denna typ av centerpartistisk reservation är egentligen ett uttryck för en centralistisk hållning — att ständigt komma tillbaka med detaljanmärkningar till myndigheter som redan förut har fått sig en arbetsuppgift förelagd av riksdagen. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 2 och 3. I reservationerna 5, 6 och 7 tas den samlade skoldagen upp. Det är tre borgerliga reservationer som inbördes är djupt olika — det säger också en del om det borgerliga alternativet. Moderaterna vill ta bort statsbidraget, vilket är en besparing på ungefär 30 milj.kr. Centern vill föra statsbidraget till förstärkningsresursen för att användas till vikarieresurser i grundskolan men ta bort det från den samlade skoldagen. Folkpartiet vill dra ner statsbidraget med 5 milj.kr. och använda de pengarna för att garantera de mindre skolenheterna. Vi avvisar från utskottsmajoritetens sida dessa tre reservationer. Vi gör det därför att vi tycker att den samlade skoldagen är en riktig tanke och att de aktiviteter som bedrivs före och efter de timplanebundna verksamheterna under skoldagen också är värda sitt stöd. Detta kom till klart uttryck i SIA-utredningen och den proposition som följde på utredningen, och vi menar att de skrivningar som då var aktuella är giltiga också i dag och har bärkraft. Därför yrkar vi avslag på dessa tre borgerliga reservationer. Man skulle naturligtvis också gärna vilja ha en ytterligare förklaring från folkpartiets sida till hur dessa 5 miljoner skall räcka för att garantera mindre skolenheter över hela landet. Men eftersom timmen är sen skall jag inte närmare gå in på den debatten, utan bara konstatera att detta självfallet är en demonstration från folkpartiets sida. Vi har vidare några reservationer beträffande hemspråksundervisningen. Det är återigen tre reservationer. I en moderat reservation vill man kraftigt spara inom området, ta bort möjligheterna till hemspråksundervisning på högstadiet och skärpa reglerna för vilka som skall komma i åtnjutande av hemspråksundervisning. På det sättet räknar man med att spara upp till 5 milj.kr. Centern vill spara 20 milj.kr. genom att skärpa reglerna för vilka som skall ha rätt till hemspråksundervisning. Vpk går på den andra linjen och vill ytterligare bygga ut verksamheten och bevilja fler lärarveckotimmar, som den tekniska termen är, dvs. öka resurserna för hemspråksundervisningen. Från utskottsmajoritetens sida säger vi att detta är ett stort och viktigt område som vi har diskuterat flera gånger förut här i kammaren. En utredning har arbetat med frågan. Det är Birgitta Ulvhammars utredning, språkoch kulturarvsutredningen. Den remissbehandlas f. n., och de remissynpunkterna lär tillsammans med utredningen så småningom bli underlag för en proposition. I avvaktan på det föreslår utskottet att reservationerna avslås. Sedan har vi en moderat reservation som handlar om insatserna på lågstadiet. Den reservationen yrkar vi också bestämt avslag på. Där vill moderaterna ta bort den satsning som regeringen i fjol inledde på lågstadiets område. Det var efter larmrapporter framför allt från Sveriges lärarförbund om oro och svårigheter med arbetssituationen på lågstadiet som regeringen tog ett initiativ och satte i gång den här typen av utvecklingsarbete. Det har fått ett mycket gott mottagande ute i landet, och vi som arbetar på regional och kommunal nivå har sett den väldiga entusiasm som arbetet mötts av. Det har utvecklats en försöksverksamhet i så gott som samtliga av landets kommuner. Det har gällt årskurslös undervisning på lågstadiet, en fördjupad och utvecklad samverkan med förskolan, fortbildning av olika personalgrup per, olika typer av kulturinslag m.m. Detta anser utskottsmajoriteten är värdefullt, och vi vill inte på något sätt medverka till att denna försöksverksamhet tas bort. Därför yrkar vi bestämt avslag på den moderata reservationen. I betänkandet finns dessutom ett kortare avsnitt om skolpliktsåldern. Det är föranlett av ett par motioner, dels en folkpartistisk partimotion, dels en moderat partimotion. Det finns ingen reservation till utskottsbetänkandet på den här punkten, men det finns ett särskilt yttrande från folkpartiets sida. Jag vill i detta sammanhang litet stillsamt erinra om att det pågår ett utredningsarbete på detta område. Det är dens.k. förskola-skola-kommittén, som har till arbetsuppgift att göra en förutsättningslös bedömning av föroch nackdelar med en sänkt skolpliktsålder. Det kanske också finns anledning att erinra om att det redan i dag finns en verksamhet för landets sexåringar. När man följer debatten får man intryck av att man på något sätt skulle utvidga verksamheten genom att sänka skolpliktsåldern till sex år. Men då glömmer man bort att vi har en allmän förskola i det här landet som når över 95 96 av våra sexåringar. Det kanske finns anledning att stryka under detta. Jag tycker också att det finns anledning att säga att det i dag i denna verksamhet pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Det gäller hela förskoleverksamheten. Det tar sig också uttryck i bl.a. det pedagogiska program som socialstyrelsen nyligen har lagt fram. Det kan säkert fördjupas, skärpas och ytterligare stramas upp en hel del, men det vittnar om den medvetenhet som finns inom förskoleverksamheten om vikten av en fastare struktur inom den verksamhet som bedrivs. Det är också ett gensvar på det krav som riksdagen för några år sedan ställde efter en socialdemokratisk partimotion om just en sådan utveckling inom förskolans verksamhet. Jag ville peka på dessa saker, eftersom de ofta försvinner i debatten. Det finns anledning att komma ihåg det när man diskuterar skolpliktsålder. Vi får väl anledning att återkomma till denna debatt vid fler tillfällen, längre fram. Jag skall därför inte nu gå in djupare på dessa frågor utan jag nöjer mig med att än en gång yrka avslag på de reservationer jag har berört. Precis som Georg Andersson vill jag också yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Den nioåriga grundskolan är och bör även i fortsättningen vara en rättighet för alla barn och ungdomar, men denna rättighet får inte vara av bara formellt slag, utan den måste också innebära att alla elever, oavsett var de bor eller vilka föräldrar de har, ges samma rättigheter till en bra utbildning. Så är inte fallet i dag. Vi vet alla vilka stora skillnader som finns mellan olika kommuner när det gäller resurser till skolan. Det kan gälla skillnader i tillgången på läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel, resurslärarnas antal, antalet outbildade lärare i en kommun osv. Det måste vara ett ansvar för regering och riksdag att garantera en grundläggande utbildningsstandard och en jämn resursfördelning. Ett steg i helt fel riktning var beslutet att dra in 161 milj.kr. i statsanslag för tillsättandet av vikarier den första dagen av en lärares frånvaro. Kommunerna skall nu själva bestämma om de vill anställa vikarier eller om skolorna skall tvingas använda diverse nödlösningar. Det kan vara intressant att spekulera över hur dessa nödlösningar skall se ut. Skall speciallärare eller hemspråkslärare sättas in och därigenom lämna sina egna elever i sticket? Skall vaktmästare släppa sina sysslor för att titta till klassen, eller skall någon av klasslärarna ta hand om två klasser? Ingen av dessa lösningar verkar speciellt vettig eller pedagogiskt försvarbar, och man måste konstatera att det snarare blir fråga om viss tillsyn än om pedagogisk undervisning. Naturligtvis kan klassen också komma att lämnas helt ensam långa stunder under dagen. Hur man i de olika kommunerna löser problemen med lärarfrånvaron den första dagen blir naturligtvis beroende av den enskilda kommunens ekonomi och prioriteringar. I Lärartidningen kunde man för ett par veckor sedan läsa om de konflikter mellan lärare och skolstyrelse som uppstått i Norrköping på grund av riksdagsbeslutet i fråga. Lärarna i Norrköping kräver att kommunen skall skjuta till pengar för att sjukvikarier skall kunna anställas, eftersom man inte tror på lösningar inom skolans ram. Kommunen säger nej, och protesterna från lärarnas sida kommer säkerligen att fortsätta och även sprida sig till föräldrar och elever — precis som fallet var när de lärarlösa lektionerna infördes på gymnasiet. Herr talman! Beslutet om att dra in de 161 miljonerna och överlåta på kommunerna att själva lösa vikariefrågan innebar att riksdagen uttalade att vikarie för den första dagen inte är nödvändig. Det innebar också att lärarlösa lektioner på grundskolan kan införas med riksdagens goda minne. Från vänsterpartiet kommunisternas sida måste vi ställa oss frågan om det är socialdemokraternas mening att lärarlösa lektioner är förkastliga på gymnasiet och där bör betraktas som pedagogiska äventyr, medan samma fenomen är godtagbart i grundskolan. Åtstramningspolitiken från regeringen gentemot kommunerna innebär på skolans område att man ytterligare försvårar för fattiga kommuner och för skolor som redan i dag brottas med stora problem för att kunna ge sina elever en fullgod utbildning. Från vpk:s sida har vi sagt att de pengar som hålls inne av staten för tillsättandet av vikarier måste utbetalas till kommunerna, och vi hoppas att riksdagen vill ompröva sitt tidigare beslut. Lärarlösa lektioner hör inte hemma vare sig på grundskolan eller på gymnasieskolan. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 10 av Björn Samuelson.